Herr talman! Först några ord till Görel Bohlin, som hade räknat fram att stockholmarna fått 1 500 kr. per bil under de senaste åren och norrbottningarna 6 000 kr. per bil. Jag återkommer till att vi ökade väganslagen rätt väsentligt åren 1982-1984 och även under 1985 för att förbättra sysselsättningen. Och eftersom sysselsättningsproblemen var som besvärligast i andra regioner än i Stockholmsområdet gick huvudparten av anslagen naturligtvis då till övriga delar av landet. Dessutom har man i Stockholmsområdet inte haft planer färdiga. Man har över huvud taget haft svårt att bestämma sig när det gällt kringfartsleder osv. För Stockholmsregionens del är det viktigt att ni under nästa planeringsperiod är mer på alerten än ni har varit tidigare. Gösta Andersson talade om en dramatisk minskning av byggnadsanslaget. Det var ett enigt utskott som stod bakom det förslaget förra året, och Gösta Andersson och centern har i år inte föreslagit ett öre mer till ökat byggnadsanslag. Anser ni att det är fråga om en dramatisk minskning av byggnadsanslaget skulle ni väl ha föreslagit en ökning! Det har ni inte gjort. Det går inte ihop. Det är klart att vi skall skydda miljön, Viola Claesson. Men vi har skilda synsätt på hur man skall skydda miljön — tyvärr. För att kunna få till stånd en bättre miljö måste man enligt vårt sätt att se få pengar för att utföra de åtgärder som fordras för en bättre miljö. Vi kommer inte ifrån det faktum att vi i vårt land har ungefär 400 000 km vägar, och vi har ungefär 11 000 km järnväg. Därför kan järnvägen aldrig bli ett alternativ till landsvägen — de båda transportsätten måste komplettera varandra. Det har under senare år vidtagits en rad åtgärder för att föra över tyngre transporter från landsväg till järnväg, och det har i stor utsträckning lyckats, men mycket återstår att göra.

Herr talman! Olle Östrand sade själv i sitt anförande att näringslivets behov av goda vägar är mycket viktigt och att näringslivet är grunden för vår välfärd. Om det är Olle Östrands uppriktiga mening föreslår jag bifall till reservation 11, eftersom en ändring av prioriteringssystemet på det sätt som vi föreslår skulle ge mera pengar till de delar av landet där trafikintensiteten 65 är som störst och där vi har en sådan befolkningstäthet och ett sådant näringsliv att vi behöver bättre vägar. Vad gäller siffrorna om den dåliga utvecklingen av Stockholmsregionens andel av väganslagen vill jag säga att det inte är jag som har räknat fram dessa siffror utan trafikprofessorn Bo Björkman. En liten synpunkt på miljöfrågorna. Olle Östrand nämnde i sitt anförande att en förbättring av miljön skulle innebära en utmaning för bilindustrin. Jag tror på tekniken, Olle Östrand, och tror att man klarar uppgiften att förbättra bilarna så att utsläppen av avgaser kan minskas. Avgasutsläppen från en bil som går på tomgång är utan katalytisk avgasrening 100 96, men enbart 20 Ice när den är i rörelse. Dessa siffror säger en hel del om hur viktigt det är att bygga bort flaskhalsar i trafiksystemen, så att en jämn hastighet kan hållas. I Stockholmsområdet borde genom på utformningen av trafikmiljön en rad flaskhalsar kunnat undvikas, trots att trafiken ökat. Det är därför angeläget, inte bara i Stockholmsområdet utan generellt sett, att man inriktar sig på att försöka bygga bort flaskhalsar som nu gör att trafiken inte kan flyta jämnt. Det är en av de viktigare miljöåtgärderna.

Herr talman! Den poäng som jag försökte få Olle Östrand att förstå är att jag kritiserar den kraftiga omfördelning som sker av medlen till väginvesteringarna under den kommande tioårsperioden, till nackdel för de svaga regionerna i Sverige. Det är ju en dramatisk omfördelning som skett. Mycket tyder på att väganslagen har halverats för ett flertal län. Så till den miljöpolitiska delen av trafikområdet. Jag är inte riktigt övertygad om att Olle Östrand är medveten om att biltrafiken svarar för en mycket hög andel av luftföroreningarna. Vet han att 70 90 av kväveoxidutsläppen, 60 96 av kolväteutsläppen och 83 26 av koloxidutsläppen kommer från bilismen? Dessa luftföroreningar bör vara en väckarklocka även för Olle Östrand och ge honom anledning till ett självkritiskt nytänkande på trafikpolitikens område, i varje fall i en diskussion om motorvägsobjekt av den storleksklass som behandlas i denna debatt. Olle Östrand argumenterar ibland nästan så att man skulle kunna tro att han inte känner till att skogen far mycket illa av luftföroreningarna. Vi har snart passerat gränsen för vad naturen tål i form av föroreningar. Att börja agera när skogen redan är död är inte särskilt framsynt. Då är vi för sent ute — krisen är redan över oss. Då hotas tiotusentals arbetstillfällen i näringar med anknytning till skogsindustrin, liksom också en av våra viktigaste exportnäringar. Det är ingen överdrift att säga att vår välfärd står och faller med att vi har friska skogar. Min fråga blir närmast: Vad vill egentligen Olle Östrand åstadkomma i form av konkreta åtgärder för att minska miljöproblemen inom trafikområdet? Varför talar Olle Östrand inte för en upprustning av järnvägsnätet som ett alternativ till extremt dyra motorvägsbyggen? Varför argumenterar inte Olle Östrand för överföring av tung långväga godstrafik till järnvägen, varigenom trafiktrycket på vårt vägnät kan lättas. Om Olle Östrand gick in för att diskutera dessa frågor skulle jag vara beredd att ge honom en komplimang i den vägpolitiska debatten.

Herr talman! Jag måste säga att jag blir skrämd av Olle Östrands 13 maj 1987 argumenterande. Det verkar, precis som Gösta Andersson säger, som om Olle Östrand inte har en tillstymmelse till kunskap om de miljöpolitiska problemen. Det är för sent att i dag säga att vi först skall se till att näringslivet, på dess egna villkor, skall ge oss välfärd i vårt land och att vi sedan skall åtgärda miljön. Än en gång: Skogen i de trakter där jag bor tål inte mer. Det är bevisat av en samstämmig forskarkår i vårt land att ingenting stör och förstör skogen så mycket som bilismen. Jag har aldrig sagt att jag tror att man skulle kunna avskaffa bilismen. Varför skulle man göra det? Men man måste ta ett helhetsgrepp, som inte bara kortsiktigt tillgodoser näringslivets intressen, Olle Östrand. Med en sådan politik anser jag dessutom att det är fullständigt självklart att säga nej till det dyraste vägprojektet i Sveriges historia: 1 miljard till några mil motorväg i Bohuslän, som är beställda av exportkapitalet i vårt land. Denna motorvägssträcka kommer dessutom att vara dödsstöten för den miljö som vi vill värna om. Vi vill göra någonting innan det kanske är för sent. Vi vill rädda människor från att dö trafikdöden, och vi vill dessutom rädda skogen. Därför vill vi att vägen inte skall byggas som motorväg. Vi vill på ett sätt som kostar mycket mindre pengar förbättra de livsfarliga vägsträckor som finns i Bohuslän. Vi vill också satsa på järnvägen i västra Sverige och Bohuslän, eftersom denna är det suveränt mest miljövänliga transportmedel som finns. Men hur lät det när vi helt nyligen diskuterade järnvägspolitiken här i kammaren? Socialdemokratiska företrädare, som först i SJ:s styrelse sagt ja till de krav som SJ har ställt för att få bygga ut järnvägen i landet, gör sig här till talesmän för den socialdemokratiska politiken, vilken innebär ett nej till detta. Vpk fick ensamt försvara SJ:s intressen. Det kallar jag för betongpolitik, Olle Östrand, och jag tror att kampen snart kommer att stå mycket hårdare än hittills emellan Miljösverige och Betongsverige. Jag hoppas att vi vinner den kampen.

Herr talman! Hoppas kan man alltid göra, Viola Claesson. Men nu är ju förhållandet det att vi har nått en sådan levnadsstandard i vårt land att var och varannan människa har kunnat skaffa sig en bil. Det tycker vi är bra. Skall vi förbättra miljön, vilket vi alla är överens om, måste vi göra det inte genom att avskaffa bilismen utan genom att se till att vi får renare avgasutsläpp. Det får vi 1989 på personbilarna, och vi måste jobba för att få renare avgasutsläpp även från den tyngre trafiken. Och vi får bättre miljö på våra vägar om vi förbättrar vägarna. Jag kan nämna för Viola Claesson att de bärighetshöjande åtgärderna och höjningen av viktbestämmelserna kommer att innebära att färre fordon kommer att frakta samma volymer. Det betyder för skogsnäringens del att utsläppen minskar med 20 26. Det är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Viola Claesson är förmodligen också mycket väl medveten om att det finns olika påtryckningsgrupper här i vårt land. Näringslivet är en påtrycknings 67 grupp som ser transportfrågorna utifrån sina utgångspunkter, och det finns andra organisationer som har andra synpunkter på transportnäringen. Vi som politiker måste se allt som rör våra transporter som en helhet. Från vårt håll sitter vi inte bara och väntar på att någonting skall hända. Är det någon som har drivit miljöfrågorna med kraft, så är det socialdemokratin. De borgerliga partierna — moderaterna, folkpartiet och centerpartiet — kan aldrig, oavsett hur mycket deras företrädare står i riksdagens talarstol och pratar om en god miljö, bedriva en effektiv miljöpolitik, på grund av sin koppling till näringslivet och jordbruket.

Så jag utgår ifrån att den miljard som vi kommer att anslå kommer att fördelas enligt samma principer som tidigare. Då kan det inte bli någon dramatisk omfördelning av väganslagen, som Gösta Andersson påstår.

Herr talman! Vi har 7 000 mil enskilda vägar i vårt land. Så gott som varenda skogstransport börjar på en enskild väg, och exportinkomsterna från skogen ger Sverige mellan 40 och 50 miljarder kronor. Mjölkoch fodertransporter, skolskjutsar, djurbilar, färdtjänst och turister — allt detta och mer därtill skall fram på det enskilda vägnätet. Med dagens system får en statlig väg ett anslag på 46 300 kr. i driftbidrag per år och kilometer, en statskommunal väg 21 000 per år och kilometer och en enskild väg 5 400 kr. Med de siffrorna som bakgrund är socialdemokraternas handlande i den här frågan obegripligt. Först sänkte ni bidraget till enskilda vägar 1983. När ni sedan såg hur orättvist det blev, ordnade ni till något så tokigt som den nuvarande regeln om differentierade bidrag. För det första är systemet oerhört krångligt, nästan omöjligt att genomföra, och för det andra är det djupt orättvist. För löntagare eller företagare som är bosatta utmed enskilda vägar kan bidragssystemet innebära stora ekonomiska skillnader från det ena fallet till det andra. I ett fall kan man ha tur och få sin väg klassad med 80 96 statsbidrag. I så fall blir den enskildes bidrag till driften av vägen ganska litet. Har man däremot otur och bor utmed en väg med i huvudsak fritidsboende, kan man få vägen klassad till 40 96 statsbidrag. För människor som råkar illa ut blir det att plocka upp 60 76 av vägens kostnader ur egen plånbok, och det tvingas de till trots att de betalar sina vägskatter, precis som alla andra. Olle Östrand säger att det differentierade systemet är rättvisare än det gamla. Han motiverar det med att något större bidrag inte skall ges till vägar som går till fritidshus. Utmed hur många vägar i Sverige, Olle Östrand, finns det enbart fritidshus? Jag vet inte vad ni har för byggnation i Hälsingland, men nog är det så hemma hos oss att så gott som utmed varenda enskild väg finns det någon eller några åretruntboende, ofta jordbrukare eller småföretagare. De här människorna, pendlarna eller företagarna, får som jag sade betala dels vägskatt lika väl som om de bodde inne i staden, dels i värsta fall 60 96 av kostnaden för den enskilda vägen. Pratet om att det systemet är rättvisare är rent nonsens. Om nu socialdemokraternas tal om jämlikhet inte gäller folk som bor vid en enskild väg, är det anmärkningsvärt men inte förvånansvärt. Men jag vill också fråga moderaternas talesman en sak. Ni säger att ni är emot byråkrati. Hur kan ni då ställa upp på ett sådant här krångligt och urbyråkratiskt system? Ni moderater säger också att ert parti är det bilvänliga partiet. Men en bil förutan väg är ju som en snickare utan såg, som en målare utan pensel, en bagare utan tråg, för att citera Alice Babs. Vad är er bilvänlighet värd, om ni inte ens vill återställa statsbidraget till de 7 000 milen enskilda vägar till 1983 års värde, vägar som tjänar dem som bäst behöver bilen? Och inte nog med det. Görel Bohlin säger att väganslaget i stor utsträckning skall gå till vägar där det går mycket trafik och bor mycket folk. Hon får instämmande av folkpartiet. Mot detta vill jag ställa några av vägverkets siffror i årets budgetproposition. Där står bl.a. att 21 96 eller 14 000 km av de belagda vägarna är i behov av åtgärder, varav 8 700 km utgör akuta behov. Där står också att det totala reparationsbehovet för brobeståndet beräknas till 650 milj.kr. och att ca 21 26 av vägarna, motsvarande 21 000 km av det statliga vägnätet, årligen blir föremål för bärighetsrestriktioner i samband med tjällossningar, dvs. uttryckt på svenska: de blir avstängda därför att det är tjälskador. Vi kan konstatera att tjälskador, urdåliga broar och akuta beläggningsskador inte är problem för Stockholmsområdet eller andra stora tätortsområden. Jag vill fråga Görel Bohlin och Olle Grahn: Skall man uppfatta er reservation nr 11 som att ni inte fäster något större avseende vid det mycket stora behov som de mindre vägarna har och som vägverket alltså pekar på? Vi i centern vill ha tillbaka de statsbidragsregler för enskilda vägar som gällde för budgetåret 1982/83, och dessutom vill vi att anslaget till enskilda vägar höjs med 25 milj.kr. till 432,8 milj.kr. Med det yrkar jag bifall till reservation 8. Regeringen har, som framgått av diskussionen här i dag, plussat på 500 miljoner på väganslaget till skogslänen, och det är bra. Det har vi inget emot. Men som bl.a. framgår av skrivelser till trafikutskottet från Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Östergötlands län m.fl. och av en mängd motioner, finns det ett stort behov av upprustning av det svagaste vägnätet även söder om Dalälven. De tre b:na — bärighet, beläggning och broar — är i stort behov av åtgärder även där. För att i någon mån tillgodose detta föreslår vi att vägverket får ytterligare 200 miljoner utöver regeringens förslag, att framför allt användas söder om Dalälven. Det har talats om miljö här. Olle Östrand sade med stort engagemang att de borgerliga partierna, centerpartiet inbegripet, aldrig kan åstadkomma någon bra miljövård därför att de har en koppling till näringsliv och jordbruk. Prot. 1986/87:122 «Men detta är ju fullständigt befängt. Koppling till näringslivet är det ju ni som har. Det är ju ni som säger ja till den här stora vägen som Viola Claesson och Gösta Andersson har talat om att vi inte vill ha. Det är ni som har kopplingen till det stora näringslivet — det mindre ger ni fulls.ändigt katten i. Och jordbruket! Hur skulle det här landet se ut, om vi inte hade haft några bönder? Jo, det skulle ha varit skog över nästan hela landet. Några öppna landskap hade inte funnits. Så nog är vi tacksamma för vår koppling till jordbruket i den mån vi har den, och det har vi till stor del. Så var det då frågan om Blåviksfärjan i Östergötland, som inte är upptagen i någon reservation men som finns i en motion av mig och Marianne Karlsson. Jag har inte tyckt att jag behövde reservera mig, för utskottet har upprepat sitt uttalande från 1981, att ”indragning av färjeförbindelser endast bör ske i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden”. Vi i Östergötland vet att det skulle vara en mycket stor olägenhet för dem som bor på Torpön och för Boxholms kommun, om man drog in den här färjan. Därför hoppas jag verkligen att regeringen läser utskottets betänkande och tar sitt ansvar för den berörda bygden när man bestämmer om Blåviksfärjans framtid. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 6, som berör de 200 miljonerna.

Herr talman! Vad beträffar bidrag till den enskilda väghållningen införde vi ett nytt, differentierat bidragssystem 1985, och avsikten med detta system var att det skulle ge den enskilde en rättvisare fördelning av medlen. Och så har det skett, Anna Wohlin-Andersson. Det har blivit en rättvisare fördelning. Men man bör tillägga att i många fall innebär detta för de enskilda väghållarna att kommunen går in och täcker skillnaden med kommunala bidrag. Ofta får alltså de enskilda väghållarna samtliga sina kostnader betalade. Det är också att notera att centerpartiet står ensamt om den här reservationen, som går ut på att man skall återgå till tidigare system. När jag i mitt tidigare inlägg nämnde fritidshusen tog jag dem som exempel på det orimliga i att en enskild väg till ett rent fritidshusområde skulle få 70 96 i statsbidrag, som ni för er del vill. Vad gäller anslaget till bärighetshöjande åtgärder är det riktigt att det blir kvar 200 milj.kr. från kommunerna, och man vill därför lägga ytterligare 200 milj.kr. på detta anslag. Det fordrar inte mer pengar, utan det är bara en omfördelning. När man läser motionerna som berör denna fråga märker man att vartenda län i vårt land har blivit skogslän. Men det är ju inte en sådan innebörd man får lägga i begreppet skogslän, utan skogslänen i vårt land är de län som är dominerade av skogsindustrin. Den har genomgått en mycket hård strukturomvandling under de senaste decennierna som har inneburit minskad sysselsättning. De pengar som nu föreslås ingår som ett led i en väldigt kraftig regionalpolitisk satsning just i de län som har dessa svårigheter. Därför kan vi inte pytsa ut pengarna över hela landet. Herr talman! Till slut vidhåller jag vad jag sade tidigare: Centerpartiets koppling till jordbruket och de övriga borgerliga partiernas koppling till industrin gör det omöjligt för er att bedriva en effektiv miljöpolitik. Det har — Prot. 1986/87:122 vi erfarenhet av. Under de sex år då ni satt i regeringsställning åstadkom ni — 13 maj 1987 praktiskt taget ingenting när det gällde miljövården i vårt land.
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson tycks tro att det i Stockholms län bara finns goda vägar. Hon talade om den förslitning av vägbanor som finns på annat håll i landet. Jag kan försäkra att det är ett ganska dåligt vägnät i Stockholmsområdet vad beträffar vägbanor. Frostskador har vi även här och spårbildning också. Stockholms län har missgynnats under ett så stort antal år att vägnätet har underminerats. Det finns också en annan synpunkt på detta. Miljöaspekterna måste vägas in även i Stockholms län. Här finns det flaskhalsar i vägnätet som gör att miljön förstörs enormt, och jag trodde faktiskt att centern åtminstone var miljövänlig. Stockholms län har den högsta olycksfrekvensen, och det är också beroende på bl.a. vägarna. Här finns en stor landsbygd och ett dåligt kollektivtrafiknät på vissa håll. Sysselsättningsmedel till vägar ger visserligen en regionalpolitisk avkastning, men nyttoeffekten för hela landet är ganska dålig. Det är därför vi har tagit upp frågan om avkastningen av vägprojekt. Avkastningen på den del av vägsystemet som har en hög trafikintensitet — oftast näringslivstransporter — kommer hela landet till godo, och det måste man ha med i bedömningen. Sedan vill jag påpeka att vi har ställt oss bakom bärighetspaketet och därmed också bakom kravet på en bärighetsupprustning av vägnätet i landet med speciell tonvikt på vägarna i skogslänen.

Herr talman! Först till Olle Östrand: Det kan under inga förhållanden bli rättvisare för dem som bor vid de enskilda vägarna, om man sänker bidraget. Förut betalade de 20 96 av sina egna vägkostnader, och det var inte heller rättvist. Nu sänker man bidraget genom att differentiera det och säger att det blir rättvisare. Vi har tagit reda på bestämmelserna, och enligt dem gäller 70 90 för väg för fast boende inom landsbygdsområdet. Trafik som alstras från bebodda och verksamma jordbruk hänförs till denna kategori. 70 90 är 10 procentenheter mindre än förut. 40 90 gäller för väg för fritidsbebyggelse inom byggnadsplanelagt område eller motsvarande som samlar upp utfarter för minst 25 fritidshus. Men centern hävdar att där finns så gott som alltid också permanent boende. Och gör det inte det, är det vår politik att människor skall ut och bo där, för det är ofta mycket bättre för dem än att bo i det överbefolkade Stockholmsområdet. Jag vet inte hur jordbruket kan komma in i trafiken, men all right. Vill Olle Östrand se det här landet utan jordbruk? Ja eller nej? Så skall jag vända mig till Görel Bohlin. Hur vill moderaterna egentligen att människor som bor utanför tätorterna skall ta sig fram? Olönsamma järnvägar vill ni lägga ned. Stöd till regional kollektivtrafik går ni med på att dra in helt och hållet. De mindre vägarna vill ni inte satsa på. Skall vi kanske cykla? Det är bara den möjligheten kvar. Flygplats har vi inte. 7n Det är riktigt att ni har sagt ja till 500 miljoner till vägarna i skogslänen, och det är bra. Men ni säger i reservation och härifrån talarstolen att det vore bättre att lägga pengarna där det mesta folket bor. Eftersom vägpengarna är begränsade måste prioriteringarna gå ut över bärighetsförbättringar, breddningar och broar ute i landet. Det ställer vi från centern inte upp på. Olle Östrand sade att det är i skogslänen man producerar skog och skogsexportartiklar. Visst gör man det, och visst skall man ha sina 500 miljoner. Men det förekommer mycken skog och mycken skogsexport, från t.ex. Kalmar län. I Östergötlands län är t.ex. Holmens bruk den allra största arbetsgivaren i hela östra delen av länet. Inte är det fel att lägga litet pengar där också. Det går inte ut över skogslänen, för vi säger också ja till de 500 miljonerna. Men vi plussar på 200 miljoner på denna summa.

Herr talman! Självklart förslits vägarna mer där man har en högre trafikintensitet. Det har givit utslag i Stockholmsområdet. Men det gäller också andra områden i landet där trafiken är tät och tung. Om man får ett system där man i högre grad väger in avkastningskravet, styr man vägpengarna till de delar där de verkligen behövs. Man skall alltså bygga och förbättra vägar där man behöver vägar. Det gäller t.ex. den sträckning av E 3 rörande vilken vi har blivit föremål för uppvaktning av kommuner och näringsliv. De ser det som mycket angeläget att flaskhalsar i E 3:ans system tas bort. Jag vill upprepa att avkastningen på den del av vägsystemet som har hög trafikintensitet, och där näringslivet får god nytta av förbättringar, kommer hela landet till godo.
Herr talman! Det kommer hela landet till godo, säger Görel Bohlin. Men faktum är att jag tycker att er trafikpolitiska reservation, nr 11, ger samma bild som om man hade kvar bara huvudblodomloppet och kapade alla artärer. Det blir inte någon uppdelning av skogsexportartiklar om de inte kommer utifrån landet. Så gott som alla skogstransporter, 95 26, startar på en enskild väg. Det är där vi måste rusta upp för att över huvud taget kunna bedriva denna del av svenskt näringsliv. Det är bra att Olle Östrand vill ha ett jordbruk kvar och att det skall vara miljövänligare. Det är alldeles utomordentligt, om ni bara vill vara snälla att betala för det. För det ville ni inte under hela 60-talet och så länge ni satt vid makten under 70-talet. Vi ställer upp på detta, men vi vill ha betalt därefter.

Herr talman! En av alla de motioner som trafikutskottet har behandlat i sitt betänkande nr 19 är motion 312, som handlar om en väg som är betecknad 957 och går mellan Börstad och Egebyåsen i Vadstena och Motala kommuner i Östergötlands län. Det gäller att få denna väg öppnad igen. Man kan undra varför jag väcker den motionen, eftersom det inte är min = Prot. 1986/87:122 valkrets. Däremot är detta min barndoms hembygd. Men det är egentligen — 13 maj 1987 inte därför jag tar upp motionen, utan det är av principiella skäl. Det finns risker för att det som har hänt där kan ha hänt eller kan komma att hända på andra håll i landet. Om allt hade fungerat som det skall, hade denna motion aldrig behövt väckas. Vägen stängdes den 1 maj förra året, trots att Vadstena kommun var emot stängningen och trots att i stort sett en enig allmänhet var emot stängningen. Motala kommun, som egentligen inte alls har med saken att göra, hade inget att erinra emot att vägen stängdes. Likaså var det en godsägare som hade marker på ömse sidor om vägen som önskade få den avstängd. Om nu vägförvaltningen och länsstyrelsen i Östergötlands län, liksom vägverket och regeringen, hade följt 1979 års trafikpolitiska beslut — bl.a. det som Olle Östrand nyss läste upp, och som jag refererar till igen — hade man inte stängt vägen. Där står nämligen: ”Medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.” Detta generella mål har man brutit ned till följande sju delmål: 1. Hittills uppnådd vägstandard skall bevaras. — Jojo, här bevarades minsann ingen väg. 2. Antalet olyckor och olycksrisker skall fortlöpande minskas. Risken skall minskas i högre grad för oskyddade trafikanter. — Så blir ingalunda fallet här i fortsättningen. 3. Tillgängligheten till arbete och service bör utjämnas genom minskad restid. — Så blir det inte alls; restiden kommer att förlängas i det här fallet. 4. Kostnaderna för vägtransport och gods och personer bör minskas. Detta gäller särskilt i områden där höga kostnader hämmar näringslivets utveckling. 5. Väghållningsåtgärder bör medverka till förbättrad samhällsbyggnad och markanvändning. 6. Väghållningsåtgärder bör medverka till en förbättrad trafikmiljö. 7. Väghållningsåtgärder bör medverka till en god kollektivtrafikstandard samt främja gångoch cykeltrafiken. Genom att stänga av den aktuella vägsträckan har man helt gått emot 1979 års trafikpolitiska beslut. Några exempel: Vägverket sparar enligt uppgift 13 000 kr. per år. I stället får Vadstena kommun en ökad kostnad på minst 15 000 kr. för skolskjutsar. Härtill kommer kostnader för alla som får förlängd väg. Har man då kunnat se på detta samhällsekonomiskt? Nej, man har alltså struntat i det. Flera tvingas också ut på den större vägen som går mellan Skänninge och Vadstena, bl.a. jordbrukare med stora maskiner. Det medför att trafiksäkerheten blir betydligt sämre. Det kan alltså direkt ledas i bevis att det ur samhällsekonomisk synpunkt är förkastligt att stänga av vägen. Dessutom vill ju folk som bor i bygderna runt omkring, bortsett från godsägaren, ha den kvar. Det förefaller mig därför i högsta grad märkligt hur en avstängning trots allt kunnat ske samt att 173 regeringen kunnat avstyrka besvären. Men tyvärr är det nog sådana saker som händer i byråkratin. Herr talman! Utskottet avstyrker motionen med motiveringen att man inte vill förändra beslutsordningen. Jag är också helt på det klara med att det inte skulle vara särskilt praktiskt att vi här i riksdagen tog över vägverkets uppgifter, och därför har jag inget yrkande. Men jag har ändå velat fästa kammarens uppmärksamhet på hur det inte får gå till. Det hade varit enklast om man hade undersökt de här sakerna från början — och framför allt lyssnat till folket som bor på orten. Nu kommer man från berörda parter, såvitt jag förstår, att begära att vägen öppnas. Jag förutsätter för min del att den snarast möjligt öppnas för trafik, så att 1979 års trafikpolitiska beslut även kan gälla i den delen av vårt land.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas fyra motioner om Europaväg 3. Den motion som jag själv undertecknat har visserligen påståtts handla om ”upprustning av vägnätet i Södermanlands län” — och det kan väl vara riktigt, eftersom den utan jämförelse sämsta delen av E3 går genom Sörmland. Men vad vi egentligen krävt är ju att utskottet — och riksdagen — skall uttala sig om hur man ser på denna vägs roll i det framtida vägnätet. Detta har inte utskottet ansett mödan värt, och därför tar jag till orda, även om jag är medveten om att man inte hostar fram några fräscha väganslag i en sådan här debatt. Vad trafikutskottet har gjort är att bunta ihop alla motioner som handlar om olika vägsträckor i det här landet i en enda lång uppräkning och sedan avstyrka dem med att säga att det är ”olämpligt” att riksdagen tar ställning till de angivna objekten ”med hänsyn till den decentraliserade planeringsoch beslutsprocessen”. Jag vet att trafikutskottet får en stor mängd motioner om olika vägar från olika länsgrupper här i riksdagen, och jag förstår att man inte kan sitta och fundera över alla vägstumparna. Men nu handlar det ju inte om någon vägstump precis. Det gäller den väg som sedan gammalt förbinder rikets två största städer och dessutom förutsätts bära fram gods till våra viktigaste exporthamnar. Det är en väg som också utgör en viktig länk i förbindelsen mellan två av Nordens huvudstäder. Det är en väg som 6 län och 26 kommuner numera engagerar sig i, därför att de insett att de inte kan acceptera att trafiken mellan Stockholm och Göteborg, liksom nu, alltmer tas över av E 4 och riksväg 40. Dessutom har man insett — och låtit utreda — vad trafikföringen betyder för näringslivets möjligheter att hävda sig och utvecklas. 1986 anordnades en konferens i Laxå om E 3-an, och så sent som i måndags hölls en stor konferens i Eskilstuna om E 3-ans framtid med företrädare för näringsliv och kommuner efter E 3. Oron för att E 3-an håller på att hamna i bakvatten eller slagskuggan från den nu väl utbyggda E 4 var uppenbar. De krav som har rests beträffande E 3 är inte några storvulna planer på linkar eller annat som kommit i konflikt med miljöintressena, inte heller är det några försök att ta frakter av gods eller människor från järnvägen. När — Prot. 1986/87:122 det gäller det senare talades t.ex. mycket om s.k. kombitrafik på konferen — 13 maj 1987 sen i måndags. I fråga om miljöoch trafiksäkerhetsintressen tycker jag att det är uppenbart att det måste vara ett riksintresse att inte all trafik Stockholm—- Göteborg och Stockholm-Malmö koncentreras till en enda väg. När det gäller E 3 är vi ute efter rimlig framkomlighet. Det måste vara positivt också ur miljöaspekterna och inte någon ohämmad eftergift åt ensidiga bilistintressen. Herr talman! Jag har utomordentligt svårt att svälja trafikutskottets påstående om att det skulle vara olämpligt att riksdagen uttalar sig om E 3-ans roll i vägnätet. Anledningen är väl efter det anförda uppenbar. Det går inte att bara hänvisa till en decentraliserad beslutsoch planeringsprocess. Sörmland är ett utmärkt exempel på den vanmakt som man kan hamna i vid en sådan process. Med konstant låga väganslag till riksvägar — sämst i landet när det gäller riksvägar som vi visat i motionen — skall vi dessutom prioritera när det gäller de två Europavägar som går genom länet.

Då, herr talman, tycker jag att det är en fråga för riksdagen.

Nu förstod jag av Görel Bohlins allra sista replik att ni i alla fall uppenbarligen har diskuterat E 3-an i trafikutskottet. Det låter ju positivt, men det har ju inte avspeglat sig i betänkandet på något sätt. Herr talman! Det är naturligtvis inte meningsfullt att komma med något yrkande, men jag vill påpeka att detta betänkande knappast leder till att det blir färre motioner om E 3 nästa år. Troligen blir det tvärtom. Då kanske vi kan få åtminstone en mening om Europaväg 3 i nästa betänkande.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att Maj-Lis Lööw känner varmt för E 3:ans sträckning genom Södermanland. Jag känner själv mycket varmt för den del av E 4:an som går genom Gävleborgs län. Alla övriga motionärer som tar upp enskilda vägsträckor känner naturligtvis mycket varmt för sina speciella vägar. Det har man naturligtvis full förståelse för. Den planeringsordning som riksdagen lagt fast innebär att riksdagen fastställer ramarna och sedan överlåter åt vägverket att fördela ramarna till resp. län. Därefter får kommunerna och länsstyrelsen göra de erforderliga prioriteringarna. Jag tror att det är det enda tillvägagångsätt som håller om vi skall kunna få en decentraliserad och riktig bedömning av de olika objekteni resp. län. 75 Till sist vill jag säga att det är ett enigt trafikutskott som står bakom denna princip. Det är inte första året som vi är eniga härom i utskottet, utan vi har under alla år varit eniga om att denna planeringsordning med en decentraliserad bedömning av medlens användning är den riktiga.
Herr talman! Jag vet inte om detta var ett debattknep eller om Olle Östrand inte lyssnade ordentligt på vad jag sade. Visserligen nämnde jag Södermanland, men jag försökte i långa stycken att undvika att göra mitt inlägg till en Södermanlandsfråga. Jag är medveten om att om man i sådana här sammanhang tar upp regionala frågor är det alltid möjligt att avfärda det som sägs med att det är småaktigt att tala för det egna länets intressen. Naturligtvis är det då också möjligt att hänvisa till den decentraliserade beslutsordningen. Vad jag faktiskt försökte peka på är att det ligger stora riksintressen i att för framtiden bevara E 3:ans roll som en viktig vägled mellan Stockholm och Göteborg. Detta är något som inte bara två kommuner i Södermanland som ligger utefter E 3-an känner, utan det är inte mindre än 26 kommuner som nu börjar samla sig kring strävandena att bevara E 3-an som en förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg. Jag hoppas att det så småningom skall avspegla sig i ett betänkande från trafikutskottet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att tala något om Europaväg 6 genom Göteborgs och Bohus län. Europaväg 6 går ju från Trelleborg till Svinesund. Denna sträcka är drygt 500 km. Av dessa går drygt 40 96 eller 21 mil genom Bohuslän. Detta är en väg med en oerhört kraftig trafikbelastning. Bl. a. förekommer där en mycket stor godstrafik. Tullstationen i Svinesund passeras dagligen av 500-600 lastade vagnar. Det innebär att några miljoner ton gods passerar denna tullstation. Därtill kommer en omfattande busstrafik, eftersom E 6 är ett turiststråk för de svenskar som skall resa på fjällsemester i Norge och de som reser dit på sommarledighet. Vägen trafikeras också av norrmän som reser till Sverige eller till kontinenten. Alla som rest i Bohuslän — och det har stora delar av den svenska befolkningen gjort, eftersom Bohuslän är ett landskap som det är populärt att vistas i under sommaren — vet att vi sommartid har en extraordinär kraftig trafikbelastning på Europaväg 6. Detta skapar naturligtvis köer och andra svårigheter, och det är ett bekymmer att vi inte har ett ordentligt fungerande trafiksystem. När vi har satsat pengar i vårt län har de i första hand gått till att förbättra vägen i Göteborgsregionen. Detta har vi varit överens om. Men i vårt planeringsarbete hade vi därefter kommit fram till att det nu var den norra länsdelen, delen norr om Uddevalla, som man skulle ta itu med. Vi ansåg att man skulle bygga om de delar av vägen som är alldeles för smala och där olycksfrekvensen är mycket hög och där många dödsolyckor inträffar varje år. På en del av dessa vägsträckor inträffar tyvärr många trafikolyckor med dödlig utgång. Dessutom, precis som Maj-Lis Lööw nyss berättade, dundrar trafiken fram genom ett antal samhällen. Vi hade nu kommit så långt — Prot. 1986/87:122 att vi skulle försöka komma till rätta med det här. 13 maj 1987 Detta arbete påverkas emellertid av Uddevallaregionens arbetsmarknadsproblem i och med att ett beslut fattades om att varvet i Uddevalla skulle läggas ned. Regeringen måste då rycka ut med någon åtgärd utöver lokaliseringen av en bilfabrik till Uddevalla. Regeringen vidtog därför en rad andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Uddevallapaketet ingick att man skulle bygga en motorväg mellan Stenungsund, eller Stora Höga som det står i handlingarna, och Uddevalla. Den planering som vi under lång tid hade utarbetat och de regler som vi hade haft att följa uteslöt möjligheten för oss att planera en motorväg. Vår planering innebar, som jag nyss nämnde, att man skulle bygga om de sträckor norr om Uddevalla som hade den sämsta standarden. Men i all hast gjordes investeringarna i stället i denna motorväg. Vi har från centerns sida, och jag har även vid arbete i länsstyrelsen, kritiserat denna uppläggning. Jag anser att det riktiga hade varit att de pengar som regeringen ville ställa till förfogande, 450 milj.kr., i ett enda sammanhang skulle ha förts över till Bohuslän och använts till de delar av Europavägen som vi redan var på det klara med att vi ville bygga om. Det hade ur vägoch trafiksynpunkt och när det gäller att bekämpa trafikolyckor osv. varit den absolut bästa lösningen. Det hade dessutom skett vid en arbetsmarknadsmässigt riktig tidpunkt, eftersom vi ännu inte har fått något dagsverke annat än i form av projekteringsarbete och utredningsarbete för motorvägen. Detta motorvägsbygge kommer nu att sättas i gång, om riksdagsbeslutet blir det som majoriteten har föreslagit, ungefär vid samma tid som vi har den värsta rushen när den gäller att bygga industrilokaler i Uddevalla. Vi får alltså en överhettning av arbetsmarknaden och en mycket stark koncentration av tillgången på arbetstillfällen till en del av länet. Det blir inte heller på det sätt som regeringen från början sade, eftersom de 450 miljonerna inte grundar sig på någon ordentlig beräkning utan bara var en höftning. Det visar sig då att regeringen trodde att man skulle kunna bygga fyra och en halv mil för 450 milj.kr. Nu blir det drygt två mil för 675 milj.kr. Jag anser att detta är farligt, eftersom det vittnar om att regeringen nu backar inför de ekonomiska problem som uppstår när det gäller att klara motorvägsbygget mellan Stora Höga och Uddevalla. Man kan fråga sig om det sedan finns möjlighet att uppfylla löftet och ställa dessa ytterligare 600-700 miljoner till förfogande. Jag tror att detta kommer att få precis de effekter som vi från centerns sida har framhållit och varit så kritiska mot, nämligen att andra oerhört angelägna investeringar som gäller Europaväg 6 i Bohuslän kommer att få stå tillbaka, helt enkelt därför att vi i diskussioner inom landet kommer att mötas av argumentet att vi nu faktiskt får lugna oss och att vi inte får mer pengar till Bohuslän, eftersom vi har fått 600-700 milj.kr. till ett motorvägsbygge. Eftersom alla län har krav på ännu större investeringar kan jag förstå att denna typ av resonemang förs. Min misstanke styrks också av det faktum att inte ett enda byggprojekt pågår på Europaväg 6 genom Bohuslän trots att behoven av förbättringar är så stora. När länsstyrelsen nu diskuterar en ny flerårsplan för tio år framåt är det HH inte fråga om att öka takten när det gäller att förbättra Europaväg 6, utan det är tvärtom så att man har fått direktiv om att dra ned på investeringarna, trots att de redan i dag i snitt bara ligger på 20-30 milj.kr. Herr talman! Jag har velat framföra detta trots att jag är medveten om att trafikutskottet och riksdagen inte kan fatta beslut om varje vägstump, som det heter. Men detta är inte fråga om någon vägstump, eftersom den visserligen är kort men dyr. Jag ville framföra dessa synpunkter, eftersom jag anser att pengarna används på fel sätt och att de används till arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid fel tidpunkt. Mitt yrkande överensstämmer med den reservation som Gösta Andersson och Anna Wohlin-Andersson har fogat till utskottets betänkande. Men för att undanröja vissa oklarheter vill jag yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! Jag och mina partikamrater från södra Älvsborg har i motion T339 tagit upp frågan om väganslagens storlek och fördelningen av medlen för bärighetshöjande åtgärder. Med utgångspunkt i mitt eget hemlän kan jag konstatera att det är olyckligt att anslaget till bärighetshöjande åtgärder begränsas till skogslänen när det gäller det mer lågtrafikerade vägnätet, det som benämns det sekundära och tertiära. I många län i södra Sverige finns väl så angelägna objekt som i skogslänen. Älvsborgs län hamnar bland de tre sämsta länen i trafikolycksfallsstatistiken. Länet har en stor andel grusvägar och fler bärighetsrestriktioner än t.o.m. skogslänet Värmland. Förmodligen finns det fler län med betydande problem. Skogen och skogsindustrin är inte heller begränsad till skogslänen. Vad gäller huvudvägnätet får hela landet del av bärighetspaketet med en regionalpolitisk profil. Men den fördelning jag inte är nöjd med gäller alltså det övriga vägnätet. Det är rimligt att län i södra Sverige också får del av de medel som avsätts till detta senare nät, annars får dessa åtgärder bekostas ur de ordinarie väganslagen, och det kommer att innebära mycket begränsade åtgärder med tanke på väganslagens storlek för närvarande. Utskottet hänvisar till regionalpolitiska motiv. Men sådana finns faktiskt även i södra Sverige, och dessutom måste förbättringar av vägnätet också knytas till behoven. Jag anser det motiverat att åtminstone län med särskilda behov i södra Sverige också får del av de medel som avsätts för bärighetshöjande åtgärder på det sekundära och tertiära vägnätet. Därför kan jag inte biträda utskottets hemställan under moment 38 utan yrkar bifall till motion T339 yrkande 2. Herr talman! I vår motion tar vi också upp väganslagens storlek och exemplifierar med utbyggnaden av riksväg 41 mellan Borås och Varberg. På grund av medelsbrist har utbyggnaden hotats vid flera tillfällen, och det ser nu ut som om den definitivt skulle stoppas för en mycket lång tid framöver. Som vanligt när vi skall behandla vägfrågor i kammaren finns det mängder med motioner i vilka man tar upp utbyggnadsbehoven i olika delar av landet. — Prot. 1986/87:122 Det är naturligtvis inte riksdagens uppgift att ta ställning till olika vägobjekt. 13 maj 1987 Det ansvaret har vägverket och länsstyrelserna. Vad är det då för mening med att ta kammarens tid i anspråk för att peka på behovet i en viss del av landet? Ja, mitt motiv är att påverka väganslagens storlek och inriktning. Det är ändå riksdagens och regeringens uppgift. Av antalet motioner som berör Älvsborgs län vill jag dra slutsatsen att detta län är missgynnat när det gäller väganslagen. Reser man runt i landet tycker jag man stärks i den uppfattningen. Flera utredningar och studier har också visat att just Älvsborgs län har varit och fortfarande är jämförelsevis dåligt tillgodosett med medel för vägbyggande. Jag har tidigare pekat på behoven av bärighetsförstärkningar. Jag vill här nämna ytterligare ett exempel som verkligen illustrerar hur läget är och vad bristen på medel kan leda till. I samband med långtidsplaneringen har vägverket i länet inventerat utbyggnadsbehoven och kommit fram till ett sammanlagt belopp överstigande 1,5 miljarder kronor. Centralförvaltningen i Borlänge har tilldelat vägverket i länet 286 milj.kr. till statliga riksoch länsvägar för en period av tio år. Pågående objekt och sådana som startas nu i år är kostnadsberäknade till 232 milj.kr. Det återstår alltså ca 50 milj.kr. att fördela över resten av tioårsperioden 1988-1997. Det här medför bl.a. att utbyggnaden av riksväg 41 mellan Borås och Varberg inte kan avslutas inom tioårsperioden. Den tredje och sista etappen får skjutas på framtiden, dvs. färdigställas först en bit in på 2000-talet. Den nuvarande riksvägen klassificerades i början av 70-talet som landets sämsta riksväg i en utredning av vägverket. Utbyggnaden av en ny väg har nu påbörjats. Den är i huvudsak indelad i tre etapper. Den första närmast Borås är färdigställd, den andra som ansluter till Kinna beräknas vara klar nästa år. Den tredje etappen skulle följa därefter. Denna senare etapp innebär att nuvarande genomfart genom Kinna-Skene flyttas utanför tätorten till fördel för framkomlighet, trafiksäkerhet men också miljö. De boende och arbetande längs nuvarande genomfart slipper avgaser, buller och vibrationer. Tilläggas skall också att den nya sträckningen förbi tätorten är angelägen för att möjliggöra en god samhällsutbyggnad. I den flerårsplan för statliga vägar som vägverket i Borlänge nu utsänt på slutlig remiss till länsstyrelser och kommuner har denna förbifart inte inrymts, dvs. att en utbyggnad av riksväg 41 inte kan slutföras före år 2000. Detta upplever naturligtvis de som är engagerade i frågan som oacceptabelt. Dessutom hör till saken att utbyggnaden i fråga har varit med i de tidigare flerårsplanerna alltifrån 70-talets början. Effekten av den stoppade utbyggnaden blir att den andra etappens provisoriska anslutning till tätorten Kinna skall bestå i kanske 15 år! Och lyssna: Det innebär att riksvägen får en korsning i plan med järnvägen samt en 90 graders sväng genom en ljusreglerad korsning. Den standarden har inte ens den gamla riksvägen genom tätorten! Jag har velat lyfta fram det här exemplet för att peka på vad som kan hända när väganslagen begränsas så kraftigt som nu är fallet. Det väganslag vi diskuterar här i dag för statliga vägar uppgår till drygt 1 miljard kronor. 179 Motsvarande förslag för 1988 enligt den nu gällande flerårsplanen var 1,6 miljarder kronor. Det är klart att detta får negativa effekter, bl.a. för trafiksäkerheten, framkomligheten och jag skulle vilja påstå miljön, speciellt för tätortsborna. De bärighetshöjande medlen är ju ingen kompensation för minskningen, eftersom de gäller andra mål och behov än vad de ordinarie anslagen primärt är avsedda för. Herr talman! Jag har dock inget yrkande på denna punkt, eftersom jag vet att frågan om finansieringen av såväl vägbyggandet som hela transportsystemet kommer att ses över inför den trafikpolitiska propositionen, som avses föreläggas riksdagen nästa år.

Herr talman! De mål för trafikpolitiken som riksdagen lagt fast anger bl.a. att politiken skall syfta till att begränsa olyckorna och underlätta uppnåendet av andra mål inom t.ex. närings-, regionaloch sysselsättningspolitiken. Trafiksäkerheten är självfallet oerhört central. Under flera år har vi i Jönköpings län arbetat för en nybyggnad av riksväg 31 och det nu aktuella avsnittet Nässjö-Öggestorp. Under en följd av år har denna väg varit länets mest olycksdrabbade med i storleksordningen ett hundratal olyckor om året. Ur regionalpolitisk synpunkt fyller denna väg en väldigt central funktion. Den är en viktig länk i öst-väst-kommunikationerna mellan Västergötland och Göteborgsområdet å ena sidan och Smålands kustland och Öland å den andra. Därtill är just denna vägsträcka den klart sämsta delen av dessa förbindelser. Ur näringspolitisk synpunkt är också ombyggnaden väsentlig bl.a. därför att andelen tunga fordon på denna väg är större än riksgenomsnittet bl.a. beroende på att det finns mycket tung industri i området. Längre västerut, mot Jönköping, möter riksväg 31 E 4:an med dess anknytning till Skåne och kontinenten och Stockholm. Detta visar vilken central betydelse denna väg har för trafiken inom Jönköpings län. Självfallet väger sysselsättningsskälen väldigt tungt, eftersom östra länsdelen av Jönköpings län har de största sysselsättningsproblemen. Dessutom har arbetspendling mellan Jönköping och Nässjö ökat under senare år. I utskottets betänkande skriver man att miljöaspekterna måste vägas in i större utsträckning. Jag vill hävda att en ny sträckning av vägen just med tanke på luftföroreningar skulle få positiva effekter totalt sett, dels av det enkla skälet att sträckningen blir kortare, dels av det skälet att genomfarten i Forserum skulle upphöra. Den genomfarten är i dag mycket problematisk med många tillbud och onödigt omfattande luftföroreningar. Dessutom skulle det självfallet vara positivt ur energipolitisk synpunkt. Om jag förstod Kjell A. Mattsson rätt sade han nej till vägbygge på E 6 i Uddevallaregionen, som kostar 500 milj.kr. Jag vill gärna till kammarens protokoll få antecknat att vi i Jönköpings län skulle vara väldigt tacksamma om vi fick en del av dessa pengar som Kjell A. Mattsson säger nej till i sitt anförande. Vi är inte i den privilegierade situationen att vi kan göra det. Kampen för denna väg har pågått många år. Jag har motionerat alltför många år, höll jag på att säga, i riksdagen om att någonting skall göras.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion T227 av folkpartistiska riksdagsledamöter i Stockholms stad och Stockholms län. Vi kräver att man vid fördelningen av väganslagen i större utsträckning skall ta hänsyn till de faktiska förhållanden som råder här. Stockholmsregionen har unika kvaliteter. Här bor en femtedel av landets befolkning. Regionen står för mellan en femtedel och en fjärdedel av landets inkomster. Här finns vart fjärde företag i Sverige som arbetar med import och export av varor och tjänster. I Storstockholm finns en tillräcklig bas för många olika slags aktiviteter, som helt saknas i andra delar av Sverige. Storstadens mångfald skapar möjligheter och ekonomisk expansion som kommer hela landet till del. Utvecklingen i Stockholmsregionen har betydelse för hela landets framtid. Sysselsättningen i alla industrialiserade länder förskjuts från tung energioch råvarukrävande varuproduktion mot den kunskapsoch kommunikationsberoende tjänstesektorn. Sverige befinner sig i en omfattande omstrukturering av arbetsmarknaden. Klarar vår region omställningen, kommer andra landsdelar att ha lättare att följa efter. Goda kommunikationer är en förutsättning, men inte en garanti, för en framtidsinriktad utveckling av regionen. Effektiviteten i en storstads näringsliv, organisationsliv, kulturliv och sociala samvaro avgörs av kommunikationernas kvalitet. Mångfalden av möjliga transportlösningar är en väsentlig del av kvaliteten. Kommunikationerna måste komplettera varandra. En statsfinansiell njugghet mot Stockholmsregionen får olyckliga verkningar för hela Sverige. Landets och regionens resurser bör därför samordnas för utveckling av Stockholmsregionens kommunikationsnät. Det finns i dag stora behov av tvärförbindelser för bil och buss, vilket framför allt kräver utbyggnad av kringfartsleder runt Stockholms innerstad och nya väglänkar i öst— västlig riktning mellan regionens yttre delar. I diskussionerna om Stockholmsregionens framtid figurerar många större och kostnadskrävande projekt. Problemet är dock att Stockholmsregionen på senare år inte erhållit till närmelsevis den andel av statens investeringar som vår befolkningsandel skulle motivera. Görel Bohlin har givit upprepade exempel på detta. Det kan inte vara orättvist om vi får behålla, inte allt, men mera av våra inbetalda skatter genom investeringar i vår landsdel. Härför talar även att det är i Stockholmsregionen som trafikinvesteringarna gör optimal nytta, samhällsekonomiskt och välfärdsmässigt. Vi har fått bevittna en ganska massiv okunnighet om förhållandena i Stockholms län. Olle Östrand tycks tro att de flesta bor i centrum och har nära till jobbet.

Stockholmsregionen har faktiskt ganska omfattande glesbygdsområden, där arbetstillfällena är så gott som obefintliga och där befolkningen måste ta sig in till de tätbefolkade områdena för att över huvud taget få ett jobb. Detta kräver goda kommunikationer. I avslagmotiveringen till ett antal motioner som rör Stockholms län skriver utskottet: ”Inriktningen av vägplaneringen skall vara att utifrån samhällsekonomiska bedömningar vidta sådana åtgärder att det allmänna vägnätet vidmakthålls och successivt förbättras. Därvid skall såväl det högtrafikerade vägnätets standard anpassas till trafikutvecklingen som det lågtrafikerade vägnätet ges en tillfredsställande standard.” Mot bakgrund av de siffror jag nyss redovisade är det uppenbart att fördelningen av väganslag till Stockholms län ligger ganska långt ifrån den citerade målsättningen. I reservation nr 11 av Olle Grahn m.fl. krävs att man skall se över fördelningssystemet från utgångspunkten att man i större utsträckning bör beakta effekterna på näringslivet, trafikintensiteten och befolkningsmängden. Jag yrkar bifall till den reservationen, som väl ansluter till de tankegångar som motion nr T227 innehåller. Om inte betydande ansträngningar görs för att förbättra situationen för både bilister och resenärer som åker kollektivt, kommer de genomsnittliga restiderna att öka kraftigt under kommande år. Kötider är totalt improduktiva för samhället. Det är uppenbart att en större andel av anslagen till vägbyggen och kollektivtrafik måste fördelas till Stockholms län om inte också säkerhetsoch miljöproblemen skall bli oöverstigliga.

Herr talman! I motion T343 har riksdagsledamöterna från Örebro län föreslagit att de särskilda 575 miljoner som ställs till förfogande för väginvesteringar i de s.k. skogslänen också skall kunna användas till vissa vägprojekt i angränsande län. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att den regionalpolitiska profilen försvagas om man utvidgar gränserna. För min del vill jag framhålla att begreppet skogslän är någonting nytt och obekant för riksdagen — någonting obekant som ställer den av riksdagen beslutade stödområdesindelningen åt sidan. Det borde vara självklart att de delar av Bergslagen som nu är utsatta för hårda strukturförändringar och som ingår i stödområdet i minst lika stor omfattning som de s.k. skogslänen borde få omfattas av de särskilda väganslagen. Alla stödområdeskommuner i Bergslagen borde få finnas med i samma gemenskap som det övriga stödområdet. På senare tid har nu de vägar som vi velat prioritera i motion T343 uppmärksammats i andra sammanhang. Det finns därför inte anledning att i detta sammanhang och mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen. För övrigt vill jag instämma i Maj-Lis Lööws anförande angående behovet av upprustning och utbyggnad av E 3:an, inte bara genom Södermanland Prot. 1986/87:122 utan även som en viktig trafikled mellan Göteborg och Stockholm. 13 maj 1987

Herr talman! I budgeten föreslås att anslaget till Statshälsan uppgår till 296,8 milj.kr. för nästa budgetår. Anslaget bygger på kollektivavtal från 1979, då summan var 153 milj.kr. Redan i dag bidrar de myndigheter som är anslutna till Statshälsan i viss mån till finansieringen av denna förebyggande hälsovård. I år betalar resp. myndighet 105 kr. per anställd, och den totala kostnaden är nästan 950 kr. per anställd. I årets budgetproposition föreslår regeringen en höjning med 40 kr. per anställd, vilket innebär att resp. myndighet bidrar med ca 15 96 av den totala kostnaden — resten betalas med skattemedel. I folkpartiets kommittémotion anför vi att det finns starka skäl att lägga över en betydligt större andel av kostnaderna på de anslutna myndigheterna. Resp. myndigheter har i dag ett eget ansvar för arbetsmiljön inom myndigheten. Genom att myndigheterna får ta ett större ansvar för finansieringen av den förebyggande hälsovården skapas incitament för dem att på egen hand ta ett ökat ansvar för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Jag yrkar därför bifall till reservation 1i arbetsmarknadsutskottets betänkande 12. Mot den angivna bakgrunden anser vi också att regeringen i nästa års budgetproposition bör presentera ett förslag som innebär att myndigheterna själva svarar för minst hälften av kostnaden för företagshälsovården. Vidare anser vi att denna kostnad inte behöver påverka resp. myndigheters tjänster, eftersom betydande insatser för en förbättring avarbetsmiljön också leder till lägre kostnader för myndigheten. Herr talman! I reservation 2 behandlas frågan om bidraget till förnyelsefonder på det statligt reglerade området. Vad folkpartiet tycker i denna fråga är väl känt för kammarens ledamöter varför jag nöjer mig med att yrka bifall även till reservation 2.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande delar av proposition 100, bil. 2 och 15, samt i anslutning härtill två motioner. Utskottet tillstyrker regeringens förslag på samtliga punkter. Två reservationer har fogats till betänkandet. Jag skall kort kommentera dessa. I motion §0720 av Anne Wibble, vilken följs upp av en gemensam borgerlig reservation, yrkas att en betydligt större andel av kostnaderna för Stiftelsen Statshälsan läggs på de anslutna myndigheterna. Motionären hävdar att myndigheterna därigenom skulle ta ett ökat ansvar för sin egen arbetsmiljö. Utskottet är här av en annan uppfattning. Genom att i ett uppbyggnadsskede hålla låga ingångskostnader för myndigheterna när det gäller att ansluta sig till företagshälsovården kan stora grupper av anställda snabbare komma i åtnjutande av en god företagshälsovård. Detta är enligt utskottets mening av stor betydelse för arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö. Det statliga bidrag som nu ges, för att i ett ingångsskede hålla anslutningsavgifterna nere och därigenom få flera myndigheter att snabbare ansluta sig, kommer säkerligen att visa sig vara ekonomiskt försvarbart. Företagshälsovårdens främsta insatser ligger ju på det förebyggande planet — man skall alltså undvika att människor skadar sig. Kort sagt gäller det att ”bota arbetsplatserna”. Det måste därför vara av stort intresse för statsmakterna att snabbt kunna bygga ut den statliga företagshälsovården, något som också de anställda och deras organisationer i hög grad är intresserade av. Med det anförda yrkar jag avslag på motion §0720 och reservation 1. När det gäller bidrag till förnyelsefonderna på det statliga området har de borgerliga partierna nu, liksom förra året, reserverat sig. I år är det centern som står för motionen och där kräver man — liksom moderaterna gjorde förra — Prot. 1986/87:122 året — uppsägning av ett redan ingånget avtal. 13 maj 1987 Men något har väl de borgerliga partierna ändå besinnat sig, eftersom folkpartiet i år inte yrkar avslag beträffande bidraget till förnyelsefonderna — CRT an SAK a R az förnyelsefonderna dvs. att man inte skulle anslå några medel för att uppfylla ingångna avtal. Sdetstatliör Jag ser det som en klar realitetsanpassning att man börjar respektera RE CESACR reglerade området Kvar står dock, herr talman, att man i motionen kräver uppsägning av ett redan ingånget avtal — ett avtal som inte innehåller någon uppsägningsklausul, ett avtal som enhälligt har godkänts av riksdagens lönedelegation, där samtliga borgerliga partier deltog i beslutet. Det innebär att centern i sin motion menar att man inte skall följa det enhälligt godkända avtal som dess representant i lönedelegationen var med om att träffa. Om man i längden skall upprätthålla ordnade förhållanden på arbetsmarknaden, kan man enligt min mening inte handla så. Jag noterar dock att eftertankens kranka blekhet har drabbat de borgerliga företrädarna. I den gemensamma reservationen kvarstår inte motionsyrkandet om att man skall säga upp avtalet, och det är bra. Nu säger man i stället att man ”av formella skäl” inte vill motsätta sig att medel anvisas för ändamålet och att man ”i fortsättningen avstår från att medverka till att nya avtal om förnyelsefonder kommer till stånd”. Det är, skulle jag vilja säga, ytterligare en realitetsanpassning, och det är bra. Att respektera ingångna avtal på svensk arbetsmarknad har varit ett adelsmärke. Det har gjort vårt land känt över hela världen. Det är bra att de borgerliga partierna i riksdagen nu inser detta. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 12 och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Gustav Persson talar om Statshälsan och ekonomin i det sammanhanget. Därför vill jag fråga: Är det inte på det sättet att man, om det finns ett ekonomiskt incitament, ekonomiska skäl, att verkligen göra någonting åt arbetsmiljön, också ger sig i kast med sådana frågor? Vi vet ju att det faktiskt finns mycket att göra på arbetsmiljöområdet när det gäller just de statliga myndigheterna. Därför måste man på något sätt försöka påverka dessa, så att de på allvar tar tag i detta. Såvitt jag förstår tycker också regeringen att man skall gå den vägen. Då borde det vara rimligt, Gustav Persson, att gemensamt se till att de statliga myndigheterna får anledning att jobba litet effektivare med dessa frågor. Sedan något om förnyelsefonderna. Det är riktigt, Gustav Persson, att vi tycker att man inte skall teckna nya avtal. Jag anser mig inte behöva upprepa det som folkpartiet tidigare har sagt i den här frågan. Som jag sade tidigare är det väl känt. Jag nöjer mig således med att vidhålla yrkandet om bifall till de båda reservationerna.
Herr talman! Vi vet inte exakt hur många människor som drabbas av skador i arbetslivet. Många har hävdat att det kan röra sig om 500 000 personer. Företagshälsovården — i detta fall Statshälsan — är naturligtvis ett väldigt viktigt instrument när det gäller att motverka arbetsskador. Som jag sade i mitt inledningsanförande handlar det om att ”bota arbetsplatserna”. Rehabiliteringsberedningen har också tagit upp dessa frågor. Även rehabiliteringsberedningen ser alltså rehabiliteringen i många perspektiv. Det gäller ju att åstadkomma förbättringar dels för den enskilde individen, dels för företaget, dels för myndigheten. Men det gäller också samhället. Dessutom kan man se detta i ett humanistiskt perspektiv. Det gäller ju att skapa goda arbetsplatser för människorna. Vidare måste det vara ekonomiskt gångbart för samhället. Alla dessa perspektiv finns således med. Jag menar alltså att det är viktigt att företagshälsovården snabbt byggs ut. Det gäller att stimulera de myndigheter som ännu inte har anslutit sig till Statshälsan att göra det. Enligt min mening utgör det ett mycket starkt motiv när det gäller att verkligen hålla nere ingångskostnaderna. På det sättet kan man snabbt bygga ut företagshälsovården på det statliga området. Om avgifterna i detta sammanhang höjs, tvekar man kanske. Budgetprövningen är ju ganska hård i samhället i övrigt.
Herr talman! Jag har begärt ordet av det skälet att det på Gustav Persson låter som om de borgerliga reservanterna tycker att Statshälsan skall avskaffas. Men det förhåller sig inte på det sättet, Gustav Persson. Statshälsan skall inte alls avskaffas. I stället tycker vi att varje myndighet på sikt skall betala för de tjänster som Statshälsan står till förfogande med. Det innebär inte att man på något sätt skall undvika att ta Statshälsans tjänster i anspråk. Statshälsans personal gör självfallet ett mycket bra arbete. Där hjälper man ju verkligen till med att undanröja viktiga hinder, så att vi kan få en bättre hälsomiljö. Statshälsan skall alltså inte alls avskaffas. Men varje myndighet skall, naturligtvis, betala för dess tjänster. Det gäller ju att känna att det finns skäl att förbättra arbetsmiljön. På den punkten finns det inga delade meningar, Gustav Persson. En bättre arbetsmiljö är till fördel för de anställda. Dessutom är det fråga om ekonomiskt sett mycket välmotiverade insatser.

Herr talman! Jag tänkte ta upp en fråga som gäller reservation 2 om förnyelsefonderna. Gustav Persson började med att kritisera centerpartiet för att vi hade motionerat och krävt uppsägning av avtal. Han menade att vi hade gjort en reträtt och påpekade att vi i reservationen säger att några nya förnyelsefonder inte skall avtalas i framtiden. Det är en bra reservation, därför att den är en varning till socialdemokraterna så att de inte skall återkomma med förnyelsefonder. När förnyelsefonderna infördes på det statliga området, skedde det genom ett avtal, som godkändes av lönedelegationen och sedan lades på riksdagens bord. Detta får betecknas som ett anslag, och jag tycker inte att det är en förhandlingsfråga. Regeringen hade kunnat lägga detta ärende direkt på riksdagens bord, och det hade då inte behövt bli några låsningar vare sig i avtal eller med lönedelegationen. Så blev dock inte fallet. Vi går i centerpartiet emot förnyelsefonderna på det privata området, och i konsekvens därmed går vi emot sådana också på det statliga området. Vi kan se hur det fungerar, när man har låst fast sig vid denna form av fondsystem. Nu måste det inrättas ett kansli, med en kanslichef och anställda som skall handha ärendena i förnyelsefonden, och sedan skall en nämnd godkänna dem. Det är alltså den vanliga byråkratiska vägen, som det blir när socialdemokraterna skall styra och ställa. Det är just den vägen som vi i centerpartiet går emot, eftersom den innebär ytterligare byråkratisering. Myndigheterna kunde ha fått anslaget och därigenom på olika sätt förnyat och utbildat sina anställda. Man behöver inte gå vägen över ett fondsystem.
Herr talman! Jag vill säga till Sigge Godin att jag mycket väl förstår att folkpartiet inte är motståndare till Statshälsan — jag har inte försökt framställa det så. Vad jag menar är att det är viktigt att få med så många som möjligt av de statliga myndigheterna i Statshälsan så fort som möjligt. Varför har jag denna inställning? Jo, jag har arbetat ganska mycket med försäkringsfrågor och framför allt arbetsskadefrågor i pensionsdelegationen och numera i socialförsäkringsnämnden, där man vet att de företag som har företagshälsovård har mycket lättare att klara hälsovården och att få i gång förebyggande åtgärder på arbetsplatserna. Det är motivet för att inte vara snål i detta fall — snålheten bedrar visheten om myndigheternas ingångskostnader sätts för högt. Det är viktigt att så många myndigheter som möjligt ansluter sig. Beträffande förnyelsefonderna säger Ingvar Karlsson i Bengtsfors att det är en bra reservation. Jag håller med om att reservationen är mycket bättre än motionen, därför att i motionen föreslås att riksdagen skall avslå bidrag som utgår enligt ett redan ingånget avtal, vilket däremot inte föreslås i reservationen. I det avseendet håller jag alltså med om att reservationen är bättre. Jag anser fortfarande att fonderna bör vara kvar. Samtliga borgerliga partier har gått emot fonderna, och det är märkligt. Ni kritiserar ofta den offentliga sektorn och säger att den bör förnya sig, men ni vill inte ge den resurser till förnyelsen. Ni klagar ofta på bristen på service m.m., men nu vill ni inte vara med. Löntagarorganisationerna i detta land är alltså mera positiva och är beredda att göra en mer aktiv insats för denna förnyelse inom den offentliga sektorn än de borgerliga partierna är. Det är en utveckling som jag beklagar, men jag tror att ni kommer att acceptera detta på sikt. Den andra frågan, herr talman, gäller metoderna för att stoppa förnyelsefonderna. En metod är att vägra anslå medel som skall utgå enligt ett redan ingånget avtal, där det inte finns någon uppsägningsklausul. Man har nu ändrat sig på den punkten, och det är bra, som jag sade i mitt inledningsanförande. Även om man inte gillar förnyelsefonderna skall man inte använda metoder som är främmande på den svenska arbetsmarknaden för att stoppa dem.
Herr talman! Det viktiga i detta betänkande är reservation 2, där det sägs att regeringen i framtiden inte skall återkomma med några förnyelsefonder. Jag tycker att Gustav Persson skall hålla sig till reservationen i detta fall, som ju är det som ställs mot utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet. Myndigheterna har inte resurser, säger Gustav Persson. Vi anser i centerpartiet att det kunde ha ordnats genom ett anslag till myndigheterna i stället för denna byråkratisering genom ett fondsystem. Vi har aldrig sagt att man inte skall se till att myndigheterna har pengar så att de är effektiva och kan driva sin verksamhet på ett rationellt sätt. Vi hävdar ofta att det är tvärtemot vad Gustav Persson säger.
Herr talman! Vi socialdemokrater vill inte byråkratisera. Det är bra att arbetsmarknadens parter är beredda att arbeta med förnyelsefonder och med förnyelse av den offentliga sektorn, och det kan knappast sägas vara byråkrati. Från borgerligt håll talas det ofta om att det är bättre med förhandlingar än lagstiftning, men nu kallas förhandlingar plötsligt för byråkrati. Hur vill ni ha det? Jag vill också säga något om det argument som Ingvar Karlsson i Bengtsfors tog upp och som gällde att fonderna skall skötas centralt. Det är inte så underligt att det finns ett kansli centralt, som kan göra insatser på olika områden där det behövs. Vi kan jämföra med exempelvis Volvokoncernen. Den skulle aldrig sprida ut sina insatser, utan den sköter det hela centralt för att kunna göra insatser där de bäst behövs. Här skall det nu plötsligt vara tvärtom, vilket är mycket underligt. Ibland kritiserar de borgerliga partierna den offentliga sektorn för att den inte handlar som det privata näringslivet, men när den gör det får den kritik också för det. Hur vill ni ha det?
Herr talman! Det är myndigheten själv som skall komma med förslag till förnyelsefonden om vilka åtgärder den vill vidta, och de skall sedan godkännas av fonden. Det är möjligt att socialdemokraterna ser det som en fördel att gå denna väg, dvs. att de olika förslagen först skall handläggas i kansliet och sedan godkännas av nämnden. Det innebär att socialdemokraterna har ett mycket dåligt förtroende för myndigheterna, som om de inte skulle vara kompetenta att avgöra på vilket sätt de kan effektivisera sin verksamhet. Socialdemokraterna inkompetensförklarar därmed de olika myndigheterna.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att folkpartiet tydligen väljer att fortsätta att sticka huvudet i sanden och förtiga alla länders samröre med Sydafrika, inkl. Israels, i stället för att sammantaget fördöma allt sådant samröre. Kammaren övergick till att debattera socialutskottets betänkande 36 om vissa anslag till omsorg om barn och ungdom. I fråga om detta betänkande skulle debatten vara gemensam för samtliga punkter.

Herr talman! När bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet tillkom, var det egentligen i första hand avsett för de opolitiska kvinnoorganisationernas verksamhet. Det var de som under en mycket lång tid hade arbetat för att få ett statligt stöd, och det var välbehövligt och nödvändigt, därför att de inte hade någon annan typ av stöd. Sedan har det visat sig att merparten av stödet har gått till de politiska kvinnoorganisationerna. Det är orättvist, därför att de ju får sin del av partistödet. Vi moderater har påpekat detta i en reservation. Det är fel, som det står i betänkandet, att kvinnoorganisationerna i motsats till andra folkrörelser står utan någon form av stöd enligt vårt förslag. Som framgår av reservationen innebär vårt förslag att de opolitiska kvinnoorganisationerna skall erhålla statligt stöd men inte de politiska, därför att de redan har del av partistödet. Därför har vi moderater föreslagit en halvering av bidraget. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill för det första säga till Charlotte Branting att vi inte talar i egen sak häri riksdagen. Vi talar inte alls med utgångspunkt i vår egen ekonomiska situation. För det andra är vi i Moderata kvinnoförbundet i lika stort behov av mer pengar som Folkpartiets kvinnoförbund är. Charlotte Branting låter påskina att vi skulle ta emot pengar från näringslivet. Charlotte Branting måtte väl veta att det är många år sedan alla partier beslöt att inte ta emot något bidrag från näringslivet eller andra. Alla politiska kvinnoförbund står nog på ungefär samma nivå när det gäller ekonomin. Det vi har velat säga är att bidraget i fråga har utnyttjats i så hög grad av de politiska kvinnoförbunden att det har blivit mycket litet över till de opolitiska. Utnyttjandet har skett på deras bekostnad. Vi anser att alla underorganisationer till ett politisktparti tillhör partiet, och därmed skall de också få pengar via det statliga partistödet. Det är mycket viktigt att de opolitiska kvinnoförbunden får ett stöd, så att de kan fungera. Det tog ganska lång tid innan det blev möjligt för dem att få del av det aktuella stödet. Vi är måna om att deras verksamhet skall kunna fortsätta, och därför har vi föreslagit att de skall få hälften av det nuvarande anslaget. Som det nu är får de politiska förbunden så mycket att endast en mindre del av anslaget blir kvar till de opolitiska organisationerna.

Herr talman! Officiellt har vi jämställdhet på arbetsmarknaden i vårt land. Vi har en jämställdhetslag som säger att kvinnor inte får diskrimineras i arbetslivet på grund av sitt kön. Arbetsgivarna är också skyldiga att aktivt arbeta för jämställdhetsåtgärder på arbetsplatserna. I praktiken finns det fortfarande stora skillnader mellan mäns och kvinnors möjligheter att få arbete, det är skillnad mellan arbetsvillkoren och mellan möjligheterna för kvinnor och män att vidareutveckla sig i arbetet. Vi kvinnor vågar i dag på ett helt annat sätt än tidigare protestera mot könsdiskriminering, och vi vågar ställa krav. Det finns en mängd orsaker till detta, och det är klart att det beror på att vi nu förvärvsarbetar i större utsträckning än tidigare, att vi har bättre utbildning och att vi har en större medvetenhet. Vi får nog tacka den nya kvinnorörelsen för denna medvetenhet. Kvinnorörelsen har bedrivit en massiv propaganda under hela 1970 talet. Givetvis beror vår ökande medvetenhet och att vi törs ställa krav också på att vi har en jämställdhetslag och en jämställdhetsombudsman sedan 1980. Kraven och förväntningarna på JämO har ökat under åren. Arbetsbelastningen är nu så stor att JämO endast hinner pröva rent principiella fall. Man tvingas avvisa många kvinnor, och för de kvinnor som blir avvisade av JämO återstår bara fackföreningen. Tyvärr visar erfarenheten att facket sällan förmår driva kvinnornas intressen i diskrimineringsärenden. Det kan bero på att man inte har tillräckliga kunskaper, men det kan också bero på att de flesta fackföreningar är dominerade av män och att männen inte känner att detta är så angeläget. För att facket skall kunna åta sig den här typen av ärenden i större utsträckning och driva dem med framgång behövs det en massiv information till fackföreningsrörelsen, och den informationen skulle JämO kunna hjälpa till med, men JämO har inte resurser. Nyligen har ett ovanligt mål tagits upp i arbetsdomstolen. Det gäller en kvinna som blivit utsatt för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Oavsett utgången av målet — den vet vi inte i-dag — är jag övertygad om att den publicitet detta fått kommer att resultera i att fler kvinnor nu vågar anmäla att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbeten. Jag är av den bestämda uppfattningen att denna speciella form av könsdiskriminering förekommer i större utsträckning än vad vi hittills vågat erkänna. Som bekant väcker ju den debatten inte så sällan ett visst löje, som ytterligare drabbar oss kvinnor. Nu finns det också dokumenterat i de s.k. Fridaprojekten att kvinnor som använt sig av jämställdhetslagen diskrimineras och trakasseras ytterligare just därför att de gjort anmälan om könsdiskriminering. Jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannen ger effekter som ringar på vattnet. Det ärockså riktigt och bra att man använder sig av lagen och dess möjligheter. För att vi skall kunna uppfylla lagens målsättning och också till fullo använda oss av lagstiftningen är det helt nödvändigt att JämO får ökade resurser. Vpk har föreslagit en höjning i förhållande till regeringens förslag med 400 000 kr. Folkpartiet har i sin reservation lagt till ytterligare 100 000 kr. I sak har vi inga från folkpartiet skilda uppfattningar i frågan, kanske är förklaringen att vpk har räknat för blygsamt i detta fall. Det är mycket angeläget att JämO får ytterligare en handläggartjänst och att man får en höjning av anslaget till förvaltningskostnader, så att man kan hjälpa till och sprida den information som sannerligen behövs på området. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 5 i betänkandet.

Prot. 1986/87:122 Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande 13 maj 1987 Av regeringens proposition framgår att insatser görs på bred bas. Även om det i dag råder bred politisk enighet om jämställdhetsmålen, vet vi att det fortfarande råder stora skillnader mellan kvinnors och mäns villkor. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden. En stor del av insatserna har därför koncentrerats till detta och närliggande områden. För att ge kvinnorna samma villkor som männen på arbetsmarknaden krävs att männen också tar gemensamt ansvar för hem och barn. Utbyggnad av barnomsorgen, möjligheter till föräldraledighet vid barns födelse och sjukdom utgör därför viktiga inslag i jämställdhetspolitiken. En förändring av den traditionella mansrollen blir därför också nödvändig. En viktig förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är ekonomiskt oberoende. Det måste bygga på eget förvärvsarbete. Här vet vi att villkoren är mycket olika mellan olika kvinnogrupper, beroende på utbildning, ekonomisk standard inom familjen och var man bor i landet. Flickor i familjer med låg inkomst eller sociala problem får en sämre start än flickor från socialt och ekonomiskt gynnade familjer. Flickor — och även pojkar med för den delen — från familjer där föräldrarna har en bristfällig utbildning och låg inkomst hamnar ofta själva i samma situation. En politik för jämställdhet mellan kvinnor och män måste därför i första hand vara en del av en allmän politik för jämlikhet mellan alla människor. Kvinnor i olika samhällsklasser är inte jämlika. Det är de sämst ställda kvinnorna som hårdast drabbas av bristen på jämställdhet. Vi kan därför inte nöja oss med att skapa formellt lika möjligheter. Större insatser måste göras för de kvinnor som har det sämre. I annat fall vidgar vi de sociala klyftorna i samhället. Att utjämna villkoren på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män är därför en viktig strategisk insats. Den historiska erfarenheten visar att kampen mot arbetslöshet och för full sysselsättning har lett till den största utjämningen i samhället. Tidigare gällde detta främst männen, men inget säger att inte detta också måste gälla kvinnorna. Och här måste också — på samma sätt som tidigare för männen — åtgärderna utformas så att de största insatserna görs för de kvinnor som har de sämsta sociala och ekonomiska villkoren. Särskilda problem finns på de kvinnodominerade delarna av arbetsmarknaden. Många av de arbetsuppgifter som kvinnorna har riskerar i den pågående strukturomvandlingen, den tekniska förändringen och demokratiseringen i arbetslivet att utarmas eller helt rationaliseras bort. Förnyelsefonderna bör här kunna spela en viktig roll, inte minst på fortbildningens område. Vi beklagar att alla de borgerliga partierna i detta avseende är så negativa. Jag hoppas att åtminstone de kvinnliga företrädarna i de borgerliga partierna funderar än en gång, innan de dömer ut förnyelsefonderna. 95 Den omfattande projektverksamhet som bedrivs över hela landet för att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden har varit värdefull och skall utvärderas. En särskild referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter, AMS och SÖ följer och utvärderar projekten. Nya metoder och samarbetsformer har prövats och studiematerial har utarbetats. Insatser riktade till både flickor i ungdomsskolan och kvinnor i arbetsmarknadsutbildning har genomförts. Detsamma gäller kvinnliga småföretagare och kvinnor inom mansdominerade yrken. Invandrarkvinnornas situation har uppmärksammats inom särskilda projekt. Likaså har JämO tilldelats särskilda projektmedel för att se över frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Vid bedömningen av projekten har särskild vikt lagts vid förslag som varit utformade så att de kunnat ingå i det ordinarie arbetet. Utöver de 9 milj.kr. som anslås för särskilda jämställdhetsåtgärder inom arbetsmarknadsdepartementets område har inom socialdepartementet medel givits för lokalt utvecklingsarbete inom den kommunala barnomsorgen och kurs i teknik i förskolan. Särskilda sommarkurser i teknik för flickor får 3 milj.kr. inom utbildningsdepartementet, och civildepartementet anslår 1 milj.kr. för särskilda jämställdhetsprojekt i statens arbetsmarknadsnämnds regi. Ytterligare 1 milj.kr. avsätts för åtgärder som syftar till fler kvinnor på högre tjänster inom statsförvaltningen. Den näringspolitiska propositionen behandlar också jämställdhetsfrågor i vidare mening. Utvärdering av könskvotering i det regionalpolitiska stödet pågår inom regeringskansliet och beräknas bli klar under året. Många länsstyrelser har avsatt regionala utvecklingsmedel för särskilda kvinnoprojekt. Kvinnorepresentationen i beslutande och rådgivande församlingar är under utredning. Herr talman! Det är inte möjligt att på denna korta tid redovisa alla projekt och som pågår på jämställdhetsområdet. Jag har med denna beskrivning endast velat visa på bredden i de insatser som pågår. Jag övergår nu till att beröra motionerna i anslutning till propositionen. I propositionen föreslås att anslaget till JämO höjs, så att en assistent kan anställas. Syftet är att avlasta handläggarna och därigenom effektivisera arbetet inom kansliet. I motioner från folkpartiet och vpk yrkas ytterligare förhöjt anslag utöver regeringens förslag. När det gäller särskilda jämställdhetsåtgärder finner utskottet, med hänsyn till det jag tidigare redovisat, att medelsanvisningen är väl avvägd, och jag yrkar avslag på motion A257 av Lars Werner m.fl. Bidraget till de politiska kvinnoorganisationernas centrala verksamhet yrkar moderaterna — precis som tidigare år — avslag på. Utskottet finner inte att några nya omständigheter framkommit som motiverar ändrade ståndpunkter. Utskottet anser liksom tidigare att de politiska kvinnoorganisationerna har en viktig uppgift att fylla i samhället som väl motiverar att de, liksom övriga jämförbara folkrörelser, bör få ett statligt stöd för sin centrala verksamhet. Vi kan endast beklaga att moderata samlingspartiet inte delar denna Prot. 1986/87:122 uppfattning med övriga partier i riksdagen. 13 maj 1987 Utskottet som ser positivt på denna verksamhet är emellertid inte berett att biträda förslaget om särskilda statliga medel för detta ändamål. Herr talman!

Herr talman! Även jag kan till fullo ställa upp på den beskrivning som Gustav Persson gav av kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Den stämmer. Officiellt har vi jämställdhet, men i praktiken är det oerhört mycket som skiljer kvinnors och mäns villkor åt. När det så gäller det ökade anslaget till jämställdhetsombudsmannen för att jämställdhetsombudsmannen skall ha en möjlighet att följa den lagstiftning som vi har på jämställdhetsområdet vill inte socialdemokraterna anslå mera pengar. Men någon motivering till avslaget ges inte i utskottsbetänkandet och inte heller här av Gustav Persson. Anser Gustav Persson att Charlotte Branting och jag har fel när vi beskriver JämO:s ökande arbetsuppgifter? Anser inte Gustav Persson att JämO:s arbete har någon betydelse för att komma till rätta med kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden? Om det nu är en kostnadsfråga och man anser att man inte har råd att betala 400 000 kr. ytterligare till JämO, undrar jag hur mycket socialdemokraterna är villiga att satsa i pengar för att kvinnors villkor på arbetsmarknaden skall förbättras.
Herr talman! Betänkandet behandlar i huvudsak anslaget till jämställdhetsarbetet. Gustav Persson tog i större delen av sitt anförande upp de stora övergripande arbetsmarknadspolitiska problemen. På grund av kammarens arbetssituation tänker jag inte gå in på just detta område. Det får vi möjlighet att diskutera i höst. När det gäller anslaget till de politiska kvinnoorganisationerna är det fel som Gustav Persson sade, att vi inte anser att den verksamheten är viktig. Den är viktig. Men vi granskar ju alla utgifter på alla anslag här i riksdagen. I detta fall har vi prioriterat de opolitiska kvinnoorganisationerna. Vi värderar inte olika kvinnoorganisationers verksamhet med utgångspunkt i bidragens storlek. De politiska kvinnoorganisationerna har tillgång till partistödet till de politiska partierna, medan de opolitiska kvinnoorganisationerna inte får mer än det som är upptaget just under här aktuellt anslag.
Herr talman! Även vi föreslår ökning av detta anslag. Men i mitt anförande här i kammaren visade jag på bredden av de insatser som föreslagits i budgetpropositionen och som vi redan har beslutat om. Jag har full förståelse för att jämställdhetsombudsmannen har enormt mycket att göra. Å andra sidan finns det så många andra områden där vi kan göra insatser för att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi har alltså valt att göra en bred insats, varvid vi steg för steg bygger ut JämO:s verksamhet. Vi föreslår nu en assistent, som kan underlätta för handläggarna att arbeta vidare. Vi är naturligtvis glada om också de andra partierna ställer sig bakom dessa breda insatser, eftersom vi tror att det krävs enorma sådana på arbetsmarknadens och utbildningens områden om vi skall kunna lyckas med dessa strävanden. Vi har alltså inte någon illvillig inställning till JämO, men resurserna måste fördelas jämnt för att insatserna skall kunna bli så bra som möjligt. Den avvägning vi har gjort är att nu föreslå en assistenttjänst. Sedan får vi göra en bedömning av behovet av fortsatta insatser. Men jag tror också att facket självt måste klara en del av denna verksamhet. Margö Ingvardsson känner säkerligen till tesen att arbetarklassens befrielse skall vara dess eget verk. Jag tror att också befrielsen av arbetarklassens kvinnor skall vara dess eget verk. Det är viktigt att man arbetar även inom organisationerna för att klara denna uppgift. Vi måste pressa männen till att ta ett större ansvar. Vi kan inte tro att vi någonsin skall klara uppgiften enbart genom lagstiftning. Så har inte skett på andra områden. Vi har lyckats åstadkomma mycket genom förhandlingar 0. d. på den svenska arbetsmarknaden, och sådana vägar måste prövas även i fortsättningen. Anledningen till att vi ändå införde JämO var att vi fann att vi behövde gå fram både förhandlingsvägen och lagstiftningsvägen.

Herr talman! Könsförtrycket finns inom alla socialgrupper och samhällsklasser, men tyvärr visar det sig att könsförtrycket många gånger kan vara extra hårt i arbetarklassen och att det finns ett speciellt kvinnoförtryck på mansdominerade arbetsplatser. Jämställdhetslagen har visat oss att man har hjälp av en lagstiftning. Denna lag har givit kvinnor deras enda möjlighet att hävda sina rättigheter. Men när JämO inte haft tillräckligt med resurser har man fått vända sig till sin fackförening. Och fackföreningarna är, som Gustav Persson vet, mansdominerade. De har manliga ombudsmän, som kanske själva på sätt och vis finns med på den förtryckarskala som männen har arbetat fram inom alla samhällsklasser, och de känner kanske inte ett engagemang för att ta sig an kvinnornas sak. Det skulle delvis också innebära att kritik riktas mot dem själva. JämO har pekat på att det behövs en informationsverksamhet inom fackföreningsrörelsen, och såvitt jag vet ställer sig fackföreningsrörelsen också positiv till att ta emot sådan information och utbildning från JämO. Men JämO saknar möjligheter att följa upp detta. Det skulle kanske på sikt vara resursbesparande om JämO fick möjlighet att öka sin information inte bara i fackföreningar utan även på andra håll i samhället. På sikt skulle JämO här kanske kunna avlastas en del arbetsuppgifter.

Herr talman! Charlotte Branting säger att vi socialdemokrater bromsar utvecklingen för JämO. Vi föreslår ju ett ökat anslag. Såvitt jag förstår är detta enligt svenskt språkbruk inte att bromsa, utan motsatsen. Man bör använda ord som stämmer med de verkliga förhållandena. Vi föreslår alltså en ökning med en assistenttjänst för att handläggarna skall få hjälp med sitt arbete. Beträffande projektet i Uppsala tror jag att vi har sådana resurser att vi kan klara detta på egen hand. Jag vill påstå att Uppsala kommun är en av de förnämsta när det gäller att arbeta med dessa frågor. Det var också därför som JämO valde att bedriva projektet just där. Uppsalaprojektet är alltså inte något särskilt starkt argument för en ökning av anslaget. Det projektet kommer att gå bra även detta förutan. Jag erkänner vidare att den information som JämO kan ge är mycket viktig, som Margö Ingvardsson sade. Men jag tror också att man kan ge mera resurser till facket för att detta självt skall kunna arbeta med detta. Jag tror att det ger större effekt än om myndigheter går ut och arbetar inom fackföreningsrörelsen. Så har varit förhållandet i alla andra sammanhang, och jag tror att det är på samma vis även här. På vilket sätt skulle arbete för kvinnors befrielse skilja sig från det arbete som vi bedriver med sikte på männen? Jag tror att det finns en sådan solidaritet inom fackföreningsrörelsen att man kan få till stånd en ökad upplysning inom detta område. En av de främsta insatserna för att skapa jämställdhet för kvinnor har varit att åstadkomma full sysselsättning. Vi har arbetat mycket hårt med den uppgiften. Den andra stora insatsen för åstadkommande av jämställdhet mellan de breda grupperna har varit den solidariska lönepolitiken. Denna har givit de lägst betalda kvinnorna mycket bättre löner än några andra insatser kunnat bidra till. Jag tror att man måste diskutera JämO:s arbete också i detta perspektiv, om man skall hamna rätt.

Herr talman! Det är inte så länge sedan som det kom ett nödrop från arbetsmarknadsdepartementet, nämligen när kvinnorepresentationsutredningen var klar. Många kvinnor och även män har varit med i debatten sedan dess, men debatten tystnade alldeles för snabbt. En av dem som både går ut i den fackliga rörelsen och påverkar politiska partier och andra är Gerd Engman, och jag skulle vilja berätta litet grand om vad hon bl.a. har sagt till mitt eget gamla fackförbund, Beklädnadsarbetareförbundet, där ju många kvinnor är organiserade. Tyvärr får hon konstatera att trots att arbetarrörelsen organisatoriskt är stark i det här landet och trots att vi har haft närmare 100 år av demokratisk process när det gäller t.ex. parlamentariskt arbete, tävlar LO och SAF om första pris i gubbvälde. SAF vinner förstås, men LO är inte långt efter. Av LO:s medlemmar är 43 96 kvinnor och av LO:s representanter i regionala styrelser är 3 20 kvinnor. I de nyvalda länsarbetsnämnderna finns inte en enda LO-kvinna. Gerd Engman tycker att det här är ett förskräckligt resultat efter så många — Prot. 1986/87:122 års diskussioner om jämställdhet. Vi har JämO, och det är bra, men precis 13 maj 1987 som Margéö Ingvardsson och Charlotte Branting har sagt måste naturligtvis JämO ha utökade resurser. Liksom de andra kvinnor som varit uppe i debatten råder jag Gustav Persson att besöka JämO och ta en diskussion för att få litet inblick i vilka resurser som verkligen behövs. Så till frågan om att arbetarklassens kvinnors befrielse skall vara deras eget verk. Ja, naturligtvis uppmanar vi som deltar i kvinnokampen också kvinnor i facket och på andra områden att revoltera. Precis det gör också Gerd Engman. Hon säger apropå det dåliga läget bl.a. i facket och inom LO att kvinnorna i facket borde göra revolution. Jag instämmer helt i Gerd Engmans uppmaning. Men samtidigt behövs, parallellt med denna kamp, mycket av samhällets stöd. En ung tjej i industrin, eller den som är arbetslös, lever inte sitt liv på lika villkor som en högutbildad kvinna i ”karriären”. Städerskan som tvingas att gå uti strejk när arbetsgivare planerar att lämna över städuppgifterna till en privat städfirma lever ett helt annat liv än kapitalistkvinnan som äger en hel koncern. Där existerar inget systerskap — klasserna skiljer dem åt. Inez och Antonia kommer aldrig att kämpa tillsammans. Medan Inez och hennes medsystrar tar kamp för sina jobb, sitter Antonia på styrelsesammanträden och kan delta i beslut som rör en stor arbetsplats och dess framtida öde. Medan Inez väntar på sin dom i arbetsdomstolen, demonstrerar Antonia tillsammans med överklassen mot löntagarfonderna. Maktstrukturen mellan klasserna och männens dominans över kvinnor existerar parallellt. Det är arbetarklassens kvinnor som är minst jämställda i samhället och i arbetslivet, både i jämförelse med män i LO-kollektivet och med kvinnor från andra samhällsgrupper. Jag är glad över att det verkar som om Gustav Persson har läst vpk:s motioner väldigt noga. Det här var ett litet avsnitt ur en av dem, och den har både kvinnoperspektiv och klassperspektiv. En ung kvinna i industrin, Kia Matsson, säger så här: ”Sverige har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna i Europa. Då borde AMS begripa att det inte går att ändra på könsroller och kvinnoförtryck över en natt med lite annonskampanjer.” Jag har flera gånger här i kammaren tagit en debatt — vid ett tillfälle med Anna-Greta Leijon — just om AMS:s kampanjer för att hjälpa framför allt unga kvinnor inom mansdominerad industri. Den diskussionen utgick från en rapport som kom från Kopparbergs län. Där var man nämligen först i landet med att ha utvärderat effekterna av den AMS-kampanj som har pågått sedan slutet av 70-talet och som kom till för att få ut fler kvinnor till industrin. Efter utvärderingen har länsarbetsnämnden i Dalarna gett upp försöken att hjälpa kvinnor att bryta in på de mansdominerade arbetsplatserna. Vi ser alltså här hur lätt det är för myndigheter att ge upp, om inte resurserna är tillräckligt stora och påtryckningarna tillräckligt starka, precis på det sätt som man har gjort i Kopparbergs län. Kia och hennes kamrater i kontaktnätet ”Blåställskvinnor” protesterar mot länsarbetsnämndens uppgivna politik. Grunden för deras organisation ”Blåställskvinnor” utvecklades just under tiden när de gick på industrilinjen 101 på AMU. Nu hoppas de få kontakt med fler kvinnor, samtidigt som de samlar in information och erfarenheter för att kunna påverka arbetsgivare, fack och myndigheter. Kvinnorna ser länsarbetsnämndens agerande i Dalarna som en tillbakagång i arbetet för att bryta mansdominansen i industrin. Rapporten Unga kvinnors arbete och utbildning visar att AMS satsning till stor del misslyckats. Ett exempel är att mer än en tredjedel av de unga kvinnor som uppmanats att satsa på yrkesutbildning till ett mansdominerat yrke, t.ex. verkstadsmekanisk kurs, har hoppat av utbildningen, detta trots att utbildningen oftast är kortare än ett år. Vid den debatt som jag hade med Anna-Greta Leijon för några månader sedan lovade hon att man skulle göra en total utvärdering över landet för att se om det var lika illa ställt i övriga län med AMS kampanjresultat som det var i Kopparbergs län. Ännu har jag inte sett någon sådan utvärdering, men helt klart är att det behövs mer pengar och resurser, såväl till JämO:s arbete som för AMS-kampanjer som satsar på framför allt unga kvinnor och också till länsarbetsnämndernas och länsskolnämndernas jämställdhetssatsningar i Övrigt. Vpk hari en partimotion krävt att man skall göra en ordentlig satsning den här gången.